Fru talman! Wiwi-Anne Johansson har ställt flera frågor till mig om hanteringen av det historiska kärnavfall som vi nu äntligen funnit en slutlig lösning för. Jag ska i denna debatt besvara alla frågorna. Låt mig börja med att vara väldigt tydlig på några punkter. Transporten från Studsvik till Sellafield för en dryg månad sedan är inte början på något nytt - den markerar dessbättre ett slut på något gammalt. Den svenska politiken sedan över 20 år ligger fast. Sverige ska inte upparbeta använt kärnbränsle, och Sverige ska ta hand om sitt eget kärnavfall. För att försäkra oss om detta har vi skrivit till Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem komma med en redovisning över allt det radioaktiva material som finns i landet som på ett eller annat sätt inte passar in i det svenska avfallsprogrammet och därför kan komma att kräva särskild behandling. Det var för att kunna fullfölja våra åtaganden i alla dessa avseenden som vi skickade det så kallade R 1-bränslet till Sellafield. Jag ska kort beskriva bakgrunden till detta avfall. R 1-bränslet är ett kärnbränsle om totalt 4,8 ton och kommer från den nedlagda forskningsreaktorn R 1 vid Kungl. Tekniska högskolan, KTH, på Drottning Kristinas väg. Detta bränsle är ett arv från 50 och 60-talet och det dåvarande svenska kärntekniska forskningsprogram som AB Atomenergi bedrev tillsammans med FOA och KTH. Det är alltså lämningar av statlig verksamhet från en tid då det svenska kärntekniska programmet hade andra ambitioner än i dag. AB Svafo, som ägs av Studsvik Nuclear AB, har åtagit sig att omhänderta detta avfall åt staten. Det svenska avfallsprogrammet kan inte ta hand om R 1-bränslet i sin nuvarande form. Detta har varit känt länge. Många regeringar innan den nuvarande har vetat om detta utan att göra särskilt mycket åt saken. Bränslet är nu också i dålig kondition, och att fortsätta mellanlagra är inte en hållbar och långsiktig lösning. SKI har i ett yttrande till regeringen påtalat det olämpliga i en fortsatt lagring av bränslet. Regeringskansliet har tidigare undersökt olika tänkbara möjligheter att slutligt ta om hand detta historiska arv och kommit fram till att den enda säkerhetsmässigt acceptabla lösningen är att skicka materialet för bearbetning till Sellafield. Motsvarande mängd material återförs efter bearbetning till Sverige för slutförvar här. Som jag sade i min inledning är den svenska hållningen i dessa frågor sedan många år tillbaka att vi inte ska upparbeta svenskt använt kärnbränsle samt att vi ska ta hand om och slutförvara vårt eget kärnavfall. Dessa principer ligger fast. Det avfall vi nu skickar till Sellafield utgör mindre än en promille av den totala mängd använt kärnbränsle som det svenska kärnkraftsprogrammet kommer att generera. Det är alltså en mycket liten andel som dessutom kräver en speciell sorts hantering. Det har varit känt under hela prövningsprocessen att det inte är samma atomer som kommer tillbaka till Sverige efter bearbetningen. Det vore i många stycken processtekniskt omöjligt. Dessutom måste restprodukterna passa in i systemen för avfallshantering såväl i Storbritannien som i Sverige. Av dessa anledningar görs ett visst byte av material. De avfallsprodukter som Sverige tar hem motsvarar det material vi skickar iväg vad avser mängd och aktivitet. Detta regleras i avtalet mellan Sellafield och AB Svafo och har varit centralt i tillståndsprövningen. Wiwi-Anne Johansson menar att vi bryter mot lagen då vi lämnar kvar avfall som det inte finns ett slutligt förvar för i Storbritannien. I strålskyddslagen finns skrivningar om i vilka fall en utförsel av radioaktivt avfall inte är tillåten men eftersom Sverige tar hem motsvarande mängd avfall som vi skickar till Sellafield är det inte fråga om en utförsel av avfall. Wiwi-Anne Johansson undrar också om jag avser att förhindra att detta ärende blir prejudicerande och liknande transporter inte upprepas. På denna punkt råder ingen tvekan från min sida. Det svenska kärnavfallet ska tas om hand inom landet. Det här är ett sätt att avsluta att svenskt kärnavfall transporteras utomlands. Att Sellafield har en problematisk historia är jag den förste att skriva under på. Jag och flera av mina företrädare och nordiska kolleger har riktat skarp kritik bland annat mot de utsläpp som sker vid anläggningen. Men vi ska också vara medvetna om att denna kritik har lett till flera säkerhetshöjande åtgärder vid Sellafieldanläggningen som kraftigt reducerat utsläppen av bland annat teknetium-99.

Fru talman! Äntligen stod miljöministern i talarstolen. Det var ett tag sedan. Jag har förståelse för att det är många resor, men det var innan bränslet var utskeppat som interpellationen skrevs. Nu är det uttjänta bränslet redan framme i Sellafield, den upparbetningsanläggning i England som har - det kan man väl säga - ett mycket tvivelaktigt rykte. Det är inte så att problemet har hunnit lösas, vilket skulle ha varit trevligt, under de sex veckor som har gått sedan interpellationen skrevs. Tyvärr kvarstår problemet i dag. Det har ju varit på tal att skeppa ut detta bränsle tidigare, men den dåvarande miljöministern stoppade utförseln därför att Sellafield inte ansågs säkert i spåren av alla skandaler och utsläpp som hade kommit därifrån. Det har gått några år sedan dess, och nu säger vår nuvarande miljöminister att den svenska politiken sedan 20 år ligger fast. Den svenska politiken på det här området har byggt på principen att använt kärnbränsle inte ska upparbetas utan att varje land ska ta hand om sitt eget avfall. Är då inte utskeppningen till Sellafield ny svensk politik på området? Det undrar jag. Kan vår nuvarande miljöminister verkligen garantera att anläggningen i England är säker i dag? Miljöministerkollegerna i Norge och på Island är inte säkra på det. De har försökt att få utskeppningen stoppad. Det är ju bland annat i Norge och på Island som läckage av radioaktiva ämnen och material hamnar. Därför undrar jag om vår miljöminister har andra uppgifter om säkerheten än de nordiska kollegerna har. Jag hörde dig säga att flera säkerhetshöjande åtgärder vid Sellafieldanläggningen har vidtagits som kraftigt reducerar utsläppen av bland annat teknetium-99. Just ordet "reducerar" betyder att anläggningen fortfarande släpper ut bland annat teknetium-99. Inledningsvis sade miljöministern också att vi äntligen har nått en slutlig lösning för det historiska avfallet. Jag undrar: Hur då? Vilken slutlig lösning? Har jag fel information när jag säger att det enligt brittisk lag är förbjudet att göra MOX-bränsle av plutonium som upparbetas i Magnoxanläggningen dit det svenska avfallet skickas? Om jag inte har fel innebär det att vårt utbrända kärnbränsle inte kommer att skickas tillbaka till Sverige. Antingen blir det kvar i England eller så skickas det vidare till tredjeland. Det kan läggas på hög, men det kan också bli kärnvapen. Kan du garantera att det inte blir så? Eftersom vi inte får hem samma avfall som vi har skickat i väg tycker i alla fall jag att det liknar handel med kärnavfall. Jag undrar om vi ska ägna oss åt sådant och om det i så fall är tillåtet enligt svensk lag. Därför vill jag igen ställa frågan till miljöministern: Kan England ta hand om detta avfall på ett säkert sätt, och har England en slutförvaring för avfallet? I annat fall är min tolkning att vi bryter mot svensk lag.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet oroas mycket av det som vi anser vara en omvändning av den svenska hållningen i kärnavfallsfrågan. Genom att man skickar i väg kärnavfall till Sellafield för upparbetning bryter regeringen både mot hållningen att Sverige inte ska upparbeta kärnavfall och mot hållningen att vi själva ska ta hand om vårt eget avfall. Miljöministern säger i sitt svar att den svenska politiken sedan över 20 år ligger fast, men det är en sanning med modifikation. Ministern bortser då från att lagen faktiskt har ändrats under denna 20-årsperiod så att myndigheterna nu är bemyndigade att fatta beslut om utförsel på egen hand. I dag finns det alltså inget politiskt organ som hindrar utförsel av använt kärnbränsle, utan det är helt upp till myndigheterna själva att besluta om det. Jag undrar därför hur miljöministern kan säga i medierna att han garanterar att det här var den sista transporten av kärnavfall som kommer att göras när regeringen inte ens får upp frågan på sitt bord, utan det är myndigheterna som hanterar den på egen hand. Ska man göra sådana utfästelser om att detta är sista gången måste man också som konsekvens se till att lagen ändras och att regeringen faktiskt får full kontroll över hanteringen. Enligt ett pm från oktober i år som vi har beställt från riksdagens utredningstjänst framgår det mycket tydligt att om en ny ansökan om utförsel av svenskt använt kärnbränsle kom i dag skulle den genomgå samma prövning som utförseln av R 1-bränslet. För att ändra på förfarandet så att det finns en möjlighet att säga nej till en transport måste faktiskt lagstiftningen ändras. Det självklara förslaget från vår sida är att man konstaterar att utförsel av kärnämnen åter ska omfattas av begreppet "kärnteknisk verksamhet", så att det därmed också blir tillståndspliktigt enligt kärntekniklagen. På det sättet blir det i slutändan regeringen som avgör om en transport får äga rum. Då, och först då, kan Andreas Carlgren hävda i medierna att den sista transporten till Sellafield har gjorts. Utan lagändring är sådana uttalanden faktiskt bara politiska pamfletter. Det yttrande från SKI som ministern hänvisar till är inte på något sätt nytt. Det kom redan 1999 och är alltså åtta år gammalt. Vi tycker att det är självklart att om man gör en seriös hantering av ett ärende måste regeringen gå tillbaka och ifrågasätta om det här behovet fortfarande kvarstår. Vi har hunnit med åtta år av teknikutveckling. Därför måste man självklart ifrågasätta om detta fortfarande är relevant, men så har inte skett. Ministern hänvisar i svaret till att avfallet är i dåligt skick och att det därför inte kan transporteras i Sverige. Enligt uppgifter som vi har fått fick miljöministern så sent som i juni information om att de skadade delarna av kärnmaterialet, som alltså är i allra sämst skick, kommer att behandlas i Sverige och slutförvaras här. Uppenbarligen är det alltså inte omöjligt att hantera kärnavfallet i Sverige. Då är frågan: Vad hindrar då att man hanterar även det övriga materialet i Sverige utan att blanda in Sellafield? Misstanken växer om att det snarare handlar om en kostnadsbesparing för kärnindustrin än om relevanta säkerhetsrisker. Frågan kvarstår alltså: Tänker ministern återta bemyndigandena, som har getts till SSI och SKI, som i dag gör det möjligt att utan någon som helst politisk inblandning föra ut kärnmaterial ur landet? Utan sådana åtgärder finns det ju en risk att även införsel av kärnmaterial till Sverige kan ske utan regeringens medgivande. Det är väl ändå en utveckling som vi inte vill se? Nu har det också kommit väldigt oroande signaler om att verksamheten i Sellafield till och med kan förlängas efter 2012 fram till 2016 eller senare. Det är Nuclear Decommissioning Authority som i sin plan pratar om att man kommer att förlänga arbetet på Sellafield, med ytterligare utsläpp i havsmiljön och ytterligare föroreningar av våra hav som följd. Det är tyvärr klart tänkbart att de svenska leveranserna av kärnavfall har medverkat till att brittiska myndigheter nu diskuterar en utökad livslängd för Sellafieldanläggningen. Det är väldigt sorgligt att de misstankarna behöver finnas över huvud taget. Sammanfattningsvis kan man säga att det är tydligt att den svenska hållningen i kärnkraftsfrågan markant har ändrats. Med Centern i regeringen pågår det en storskalig utbyggnad av kärnkraften genom effektutbyggnaden. Forskningspengar slussas till forskning om kärnkraftsutbyggnad, och kärnavfall transporteras till den oerhört bristfälliga upparbetsanläggningen i Sellafield.
Fru talman! Det här var sannerligen några inlägg för att sprida så många missförstånd som möjligt. Per Bolund älskar konspirationsteorier, och nu hörde vi ytterligare några. Låt mig göra några saker helt klara. Först och främst är det tveklöst så att den svenska politiken på det här området inte har ändrats. Vi har tveklöst fortsatt hållningen att Sverige inte ska upparbeta använt kärnbränsle. Vi ska ta hand om vårt eget kärnavfall. Det som blir en del av det lite bisarra i den här diskussionen är att alla regeringar har haft den politiken i medvetande om att denna lilla rest från en tidigare kärnkraftsepok fortfarande måste åtgärdas. Då är en fråga: Hur kan du veta att detta verkligen är en avslutning, som jag nu säger? Svaret är mycket enkelt. Just för att säkerställa det har vi gjort en formell förfrågan till SKI och SSI om att de ska redogöra för detta, så att vi vet att det är en avslutning. På det sättet kan vi också skapa en öppenhet och kanske undanröja den här typen av spekulationer och delvis ryktesspridning som annars skulle pågå. Sedan vill jag också klargöra att detta naturligtvis inte har stoppats av en tidigare miljöminister. Det finns inget sådant regeringsärende. Det hade också krävt ett ingripande gentemot myndighetsbeslut i Storbritannien. Det har inte skett. Det är helt och hållet ett myndighetsbeslut och var det också under tidigare regering. Frågan var: Har jag en i grunden annan säkerhetsbedömning än mina nordiska kolleger? Svaret är självklart nej. Den svenska regeringen har nu, liksom tidigare, samma bedömning av Sellafield. Men frågan går ändå tillbaka. Säg vad alternativet skulle vara om vi inte skulle tillåta myndigheterna att ta det här beslutet! Skulle man fortsätta med tillfällig lagring i Sverige med de ökande säkerhetsproblem som det hade inneburit? Hade det varit bättre för miljön? Hade det varit bättre för säkerheten? Eller skulle vi ha skickat det, som var det andra alternativet, till en anläggning i Ryssland? Hade det varit bättre? Det är inte så att man bara kan säga nej till det som är negativt. Ibland tvingas man göra val. Regeringen har inte aktivt ingripit i den här frågan, men vi har valt att inte ingripa och förhindra detta därför att alternativen ur säkerhets och miljösynpunkt vore klart sämre.

Det har bara ökat behovet av att myndigheten ska få verkställa ett nödvändigt beslut. Men det är en mindre restprodukt av en tidigare kärnteknikform som vi nu inte går tillbaka till. Det är ren spekulation att detta skulle öppna dörrarna för någonting nytt. Det gör det inte vare sig i praktiken eller lagligt, eftersom vi inte ändrar några lagliga förutsättningar. Tanken att detta också skulle förlänga livslängden på Sellafield är - ursäkta - helt befängd. Den här behandlingen kommer att processas på några dagar. Ingen myndighet i Storbritannien kan ta det till intäkt för att förlänga Sellafieldsbeslutet, och Sverige verkar som tidigare för att den anläggningen ska stängas.
Fru talman! Miljöministern menar att jag har missförstått. När jag frågar om regeringen har ändrat politik, då man skeppar i väg det här avfallet, får jag en försäkran om att det inte är någon ny politik, vilket vi från Vänsterpartiets sida inte riktigt kan hålla med om. Miljöministern säger också att det är en liten rest. Det beror ju på hur man ser det, men det är inte vilken rest som helst. Det är 4,8 ton av kraftigt nedsmutsat radioaktivt avfall som vi skeppar i väg till en anläggning i England där vi vet att det läcker ut teknetium-99, bland annat, även om anläggningen har förbättrats sedan några år tillbaka då den var riktigt skandalomsusad. Det är väl ingen hemlighet att det är många länder runt omkring som vill medverka till att anläggningen stängs. Det är väl också så att miljöministerns nordiska kolleger verkligen vill att den ska stängas. Och de tycker att det här kanske försvårar arbetet, de nordiska länderna emellan, när det gäller att trycka på att man ska stänga Sellafield. Att miljöministern har gjort en formell förfrågan har jag också sett. Jag har läst att informationschefen har sagt: Ja, det finns bara lite snuttar kvar. Om 4,8 ton är väldigt lite, vad är då några snuttar? Och vad ska vi göra med de här snuttarna, som finns? Det undrar jag. Det har inte gjorts någon annan bedömning än tidigare, men avfallet har ju varit kvar. Det måste vara en ny bedömning. Avfallet har i alla fall åkt i väg till Sellafield och ligger där i avvaktan på att det ska upparbetas. Jag vet fortfarande inte om miljöministern kan försäkra någon av oss här att detta aldrig händer igen, att det avfall som vi har skeppat ut inte kommer att ligga i någon hög någonstans i England. De har inget slutförvar. Eller finns det ny information som jag har missat? Då vill jag gärna få reda på det. Och kan vi vara säkra på att det inte tillverkas några kärnvapen av det plutonium som vi har skeppat i väg? Det är väl 100 kilo jättesmutsigt avfall som har blivit kvar. Vad ska vi göra med det? Det svaret tycker jag inte riktigt att jag fick, men jag ser fram emot det nu.

Fru talman! Miljöministern säger att det inte går att hantera avfallet i Sverige. Faktum är att det som står i papperen är att kärnbränslet inte passar in i det svenska systemet för avfallslagring. Det är en helt annan sak. Det svenska systemet för avfallslagring bygger på att man förvarar det i vått tillstånd, medan det i andra länder mycket väl kan vara en torr lagring av kärnavfall. Det är inte alls självklart att det inte går att hantera det här kärnavfallet i Sverige. Tvärtom framgår det av de dokument som vi har fått att det finns planer på att man skulle ta en del av det här avfallet och förvara det i Sverige utan att blanda in Sellafield. Då är det inte alls självklart att det inte går att hantera resten. Sedan tycker miljöministern uppenbarligen att det är lite besvärande att Sellafield nu håller på att få ett förlängt tillstånd, och det är förståeligt att han tycker det. Faktum kvarstår att verksamheten vid Sellafield faktiskt är på väg att förlängas. Det finns förslag från brittiska myndigheter på det. Då är frågan: Underlättas eller försvåras en stängning av Sellafield av att man skickar dit svenskt kärnavfall för bearbetning? Om miljöministern kan säga att man underlättar en stängning av Sellafield genom att de hanterar svenskt kärnavfall vore det intressant att få det klargjort i debatten. Jag tror inte att någon delar den uppfattningen. Ministern hänvisar till att det här är precis samma hantering som alla tidigare regeringar har haft. Om man tittar på anföranden av miljöminister Kjell Larsson ser man att han säger så här: Utöver bolagets ansvar har även regeringen ett ansvar för att sådant material som härrör från det svenska kärnkraftsprogrammet och där regeringen tidigare har lämnat tillstånd till utförsel för upparbetning med mera tas om hand på ett säkerhetsmässigt tillfredsställande sätt och i enlighet med de principer för nationellt ansvar som regeringen har uttalat. Regeringen har uppmärksammat de oegentligheter kring säkerhetsövervakningen som avslöjats i Sellafield och följer hur företaget hanterar problemet med brister i säkerhetskulturen. Det är uppenbart att den tidigare miljöministern har hanterat detta på ett ansvarsfullt sätt och också tagit avstånd från agerandet och hanteringen i Sellafield. Den här miljöministern skickar gladeligen vårt avfall till den anläggning som hans nordiska kolleger så hårt har kritiserat. Det är tråkigt.